Herr talman! Riksdagen beslöt tidigare i år enhälligt efter en motion av Maj Britt Theorin m.fl. att beställa en statlig planering för alternativt utnyttjande av försvarsindustrins resurser, så att de som arbetar med vapentillverkning kan gå över till civil produktion om det bedöms möjligt av säkerhetsskäl. Förenade fabriksverken har redan en planering för att utveckla flera civila produkter. I proposition nr 122 anser också industriministern att verket bör utnyttja den överkapacitet som av säkerhetspolitiska skäl inte kan minskas för att i viss utsträckning producera civila produkter. Det är angeläget att öka tryggheten för de anställda. Förenade fabriksverken har genom eget utvecklingsarbete tagit fram intressanta prototyper, bl.a. det s.k. Stirling-Power-Pack-projektet, en liten stirlingmotor på 10 kW som skulle kunna producera el och värme med vilken värmekälla som helst, i det närmaste helt utan buller, avgaser eller skakningar. Förenade fabriksverken har äskat 7 milj.kr. för att kunna börja tillverka för marknaden denna och andra intressanta nyheter vid gevärsfaktoriet i Eskilstuna och torpedverkstaden i Motala. Stirling-Power-Pack-motorn skall inte förväxlas med det större engagemanget i United Stirling i Malmö som riksdagen stöder. Med tanke på att riksdagen vill att försvarsindustrierna planerar för civil produktion och eftersom industriministern är positiv till detta inom FFV i propositionen, är det närmast obegripligt att regeringen inte föreslår riks dagen besluta att ställa dessa medel till förfogande. Regeringen motarbetar introduktionen på marknaden av ett nytt alternativ för eloch värmeproduktion som från miljösynpunkt är att föredra jämfört med flera av de nu tillgängliga produktionsformerna. I en interpellationsdebatt med Pär Granstedt i tisdags betygade industriministern sitt intresse att samarbeta med näringslivet när det gäller utveckling av ny energiteknik.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

Herr talman! Reservationen 1 under detta utskottsbetänkande följer upp motion av herr Nordgren m.fl. där det görs gällande att förenade fabriksverken i vissa fall kan vara en onödig mellanhand när det gäller underhållsverksamhet till försvaret. Man skulle förmodligen kunna spara in sändandet av en hel del papper, en hel del tjänsteresor och telefonerande, om försvaret i egen regi fick ta hand om en del av dessa uppgifter. Något direkt påstående i den riktningen görs inte i motionen eller i reservationen, men man uttalar sig till förmån för att detta skulle övervägas i framtiden.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

Herr talman! Näringsutskottets betänkande 1975 76:122 rörande omorganisation av förenade fabriksverken och till densamma väckta motioner. Eftersom jag förutsätter att kammarens ledamöter känner till propositionens innehåll och med hänsyn till den sena timmen kommer jag inte att redogöra för denna. Jag kommer i stället att helt kort redogöra för de motioner som är väckta i anslutning till propositionen. Utskottet anser att mycket talar för att aktiebolagsformen är en lämpligare företagsform än den nuvarande, men att bl.a. personalens inställning medför att frågan inte kan avgöras snabbt utan får ses på längre sikt. Utskottet instämmer därför i uttalandet i motionen 2277 om behovet av utredning och att denna tillsättes så snabbt att underlag finns för ett beslut när frågan om företagsform tas upp på nytt om tre till fem år.

CBV:s nuvarande verksamhet och utveckling har noga analyserats av FFV-utredningen, och man bedömer möjligheterna att bedriva den lönsamt som mycket små. Utskottet finner inte heller att tillgängliga fakta ger stöd åt att motionärernas antaganden skulle förbättra möjligheterna till ökad produktionsvolym och lönsamhet och avstyrker motionen 2288 i denna del. Samma motion liksom motionerna 2289 av herr Ekinge och 2292 av herr Nordgren m.fl. tar också upp frågan om den framtida organisationen av FFV:s tvätteriverksamhet. Man vill att de aviserade förhandlingarna mellan staten och landstingen skall komma till stånd snarast och att de inom FFV samlade resurserna för forskning och utveckling på tvätteriområdet bör tas till vara. Värdet av en sammanhållande organisation för tvätteriverksamheten understryks, och i det sammanhanget finns anledning att verka för att Sveriges tvätteriförbund får en stark ställning. De erfarenheter och det kunnande som finns samlade hos personalen vid FFV-tvätteriernas centralkontor bör uppmärksammas. Motionärerna anser att överlåtelse av delar av verksamheten inte enbart begränsas till landstingskommuner utan att även andra alternativ prövas. Utskottet förutsätter att förhandlingarna om förändrat huvudmannaskap för FFV:s tvätteriverksamhet skall ske så snabbt som möjligt, bl.a. med hänsyn till personalen. När det gäller frågan om efter vilka riktlinjer förhandlingarna skall föras anser utskottsmajoriteten att det inte finns anledning att gå in på den frågan utan anser sig kunna utgå ifrån att förhandlingarna sker på sådant sätt att statens och därmed FFV:s intressen tillvaratas. När det gäller frågan om vart olika projekt och verksamheter skall överföras, anser utskottet att olika alternativ — både statliga, kommunala och privata — kan prövas då det är möjligt.

Utskottet anser det nödvändigt att alternativa sysselsättningsmöjligheter ordnas för de anställda och anser att det finns rådrum för detta eftersom avvecklingen inte kommer att ske förrän 1980/81. Utskottet anser det också angeläget att den föreslagna arbetsgruppen tillsätts snarast och utgår från att den kommer att arbeta i nära samverkan med de kommunala myndigheterna. Motionärernas önskemål är därmed tillgodosedda. Utskottet anser att det arbete som bedrivs inom FFV för utveckling av kompletterande produkter kan komma att visa sig vara av stort värde. Men när det gäller detta projekt har inte FFV vare sig i sin senaste anslagsframställning eller på annat sätt presenterat några kalkyler som kan ligga till grund för ett positivt ställningstagande från utskottets sida. Utskottet yrkar avslag på denna motion. Till utskottsbetänkandet har fogats två reservationer, en av moderaterna där men begär att ett återförande av FFV:s underhållsverksamhet till försvaret skall övervägas nu samt en reservation av centerpartiet där man begär en höjning av investeringsanslaget till FFV för att möjliggöra en kompletterande produktutveckling. Herr talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till vad utskottet anfört på samtliga punkter. ning gav följande resultat:

Ärade kammarledamöter!

Inte mindre än 46 av kammarens ledamöter kommer nu att avgå från riksdagen. Herr andre vice talmannen Virgin och fru tredje vice talmannen Nettelbrandt lämnar båda riksdagsarbetet och talmansuppgiften, som de fullgjort med oväld och stor skicklighet. Det tack jag här riktar till våra två avgående vice talmän avser såväl deras insatser i kammarens presidium som deras riksdagsmannagärning i övrigt. Kammarens ålderspresident herr Nilsson i Stockholm lämnar nu riksdagen, som han tillhört i 37 år. Som ledamot av regeringen under åren 1945-1971 uppehöll han posterna som kommunikationsminister, försvarsminister, socialminister och utrikesminister. Herr Hedlund avgår efter 36 riksdagsår. Han var partiledare för centerpartiet under åren 1949-1971 och tillhörde regeringen under 7 år. Herr Nilsson i Stockholm och herr Hedlund har under mer än ett kvarts sekel varit förgrundsgestalter i vårt lands politiska liv. Trafikutskottets ordförande herr Sven Gustafson i Göteborg kom med i riksdagen 1949 och kan alltså se tillbaka på 29 riksdagar. Socialförsäkringsutskottets ordförande herr Fredriksson och herr Lange, ledamot av regeringen under 16 år, har båda 25 riksdagar bakom sig, utrikesutskottets ordförande herr Arne Geijer i Stockholm och herr Sundelin 23. Herr Regnéll, som var ordförande i bankoutskottet åren 1962-1970, har liksom herr Nilsson i Trobro och herr Hedström varit verksam i riksdagen i 22 år. Fru Thunvall, herr Löfgren, herr Gustafsson i Byske, herr Franzén och herr Petersson i Nybro har tillhört riksdagen i 21 år och finansutskottets ordförande under åren 1971-1973, herr Ekström, samt herr Magnusson i Tanum och herr Andersson i Storfors i 20 år. Även kulturutskottets ordförande herr Mattsson i Lane-Herrestad hör till dem som nu lämnar riksdagen. Jag riktar ett varmt tack inte bara till de ledamöter jag här nämnt utan också till övriga avgående ledamöter för förnämliga arbetsinsatser och gott kamratskap. Jag tackar också kammarens övriga ärade ledamöter för det intresserade och värdefulla arbete som utförts under det gångna riksmötet. Ett särskilt tack vill jag uttala till vice talmännen för värdefull hjälp och gott samarbete. Jag framför också kammarens tack till vår sekreterare för hans skickliga och ansvarsmedvetna arbete. Likaså vill jag ge uttryck för kammarens tacksamhet till kanslipersonalen, stenografkåren och all övrig personal för utomordentliga arbetsinsatser och beredvillighet under den mycket hårda arbetsbelastning som vi haft detta år. Jag önskar kammarens ärade ledamöter och personal en skön och angenäm sommar. Även om valrörelsen, som redan börjat, kommer att medföra mycket arbete för ledamöterna hoppas jag ändock att sommaruppehållet skall ge alla tillfälle till avkoppling och rekreation.

Herr talman! Tredje vice talmannen Cecilia Nettelbrandt och jag själv ber att få tacka för de mycket vänliga ord som riktades till oss. Vi vill också tacka Henry Allard för ett fint föredöme, för överseende och vänlighet i ett samarbete inom talmanspresidiet som inte skulle ha kunnat vara bättre. När jag 1960 inträdde som ledamot av första kammaren hade jag inte särskilt stora förväntningar. När jag nu efter nära 17 år lämnar riksdagen är jag uppfylld av tacksamhet över de upplevelser jag har haft och de intryck och erfarenheter jag har fått. Jag har lärt mig förstå att Sveriges riksdag är ett utomordentligt fint instrument i vårt svenska folkstyre. Det innebär inte att jag inte kan finna saker som är värda att kritisera i riksdagen. Det vore inte sant att säga det. Men jag har insett att riksdagen är en fullödig representant för huvudmännen, för det svenska folket med dess brister och ofullkomligheter, men också med dess storhet och styrka. Jag har lärt mig att riksdagens ledamöter är en samling personligheter, som -— trots skiftande bakgrund och trots olika åsikter och värderingar — alla har en sak gemensam: en strävan att efter bästa förmåga främja det svenska samhällets lyckosamma utveckling. Det är en strävan som tar sig olika uttryck och som i stridens hetta av motståndare ofta förnekas, men den finns där alltid. Den är alltid drivkraften bakom förslag och yrkanden som framställs här i kammaren och grundvalen för de beslut som här fattas liksom den var det i kammarens båda föregångare. Jag vill gärna tro att det kommer att förbli så i framtiden även om kammarens sammansättning kan komma att förändras. Herr talman! Det är med djupaste respekt för Sveriges riksdag, för dess talman och för dess andra framstående företrädare — och med det menar jag var och en av kammarens ledamöter och tjänstemän — och det är med uppriktig tillgivenhet för alla dem som jag har lärt känna under dessa år som jag nu ber att få säga tack och farväl.